Herr talman! Jag vill till Karin Söder säga att jag inte fällt något generellt omdöme om Nordiska rådets verksamhet i olika hänseenden. Jag tog i mitt anförande upp en konkret, mycket näraliggande fråga, nämligen förslaget om att inbjuda gäster från de baltiska republikerna till Nordiska rådets sessioner. Jag beklagar mycket att denna fråga hanterats på det sätt som skett inom Nordiska rådet och att vi nu därför befinner oss i den situationen att inga gäster från de baltiska republikerna har inbjudits till sessionen i Reykjavik. De val som nu förestår i de baltiska länderna — nu på lördag i Litauen och den 18 mars i Estland och Lettland — gäller de nationella parlamenten i dessa länder. Jag vill fråga Karin Söder om jag skall ta hennes inlägg i dag som ett löfte om att hon kommer att verka för att representanter för dessa parlament blir inbjudna till Nordiska rådets sessioner. Det kan ju inte bli aktuellt till sessionen i Reykjavik, men till sessionen nästa år vore det mycket lämpligt att inbjuda representanter för dessa nyvalda nationella parlament. Jag skulle välkomna om Karin Söder ville medverka till detta.
Herr talman! Jag är glad för att Margaretha af Ugglas nyanserade sig i sin replik. Jag skrev ned vad hon tidigare sade här från talarstolen. Hon sade då att vi hade trasslat till det för oss, skapat osäkerhet och på allt sätt försvårat ett samarbete med de baltiska staterna. Faktum är att vi inte trasslat till det ett endaste dugg. Vi har svarat på brevet och sagt att presidiet i det läge som då var för handen inte ansåg det vara lämpligt att göra en sådan inbjudan. Vi har emellertid utvecklat aktiviteterna med inriktning på att vi framför allt skall skapa kontakter med i demokratisk ordning valda parlament. Detta är vår utgångspunkt. Jag sade redan i mitt anförande nyss, att vi självfallet skall överväga vilka ytterligare åtgärder som vi bör vidta när valen i de baltiska republikerna ägt rum. Jag anser att det framför allt är mycket viktigt att presidiet under den resa som skall företas — vilka som skall delta i resan är ännu inte beslutat — med resp. parlament diskuterar vilka åtgärder som är bäst ägnade att stärka parlamentarikerna i deras uppgift. Det är de själva som i hög grad skall bestämma formerna för de fortsatta kontakterna. Jag kan bara uttala mig för egen del, och jag kan mycket väl tänka mig att vi i framtiden, när valen har ägt rum, inbjuder företrädare för parlamenten som gäster. Jag har däremot svårt att inse att vi kan inbjuda enskilda partier. Var går i så fall gränsen? Men efter valen blir läget naturligtvis ett annat. Det är min personliga uppfattning.
Herr talman! Jag beklagar att Karin Söder inte kan ge ett klart besked i denna fråga. Jag tycker att det inte borde vara så förfärligt komplicerat att säga att man är beredd att inbjuda gäster från de nyvalda parlamenten i de baltiska republikerna. Min fråga var just om detta skulle vara möjligt. Jag håller med Karin Söder om att man kan fråga var gränsen skall gå. Nordiska rådet har haft en konferens i Visby, dit man inbjöd representanter för COMECON, en nu sönderfallande organisation. Min fråga avsåg just Nordiska rådets beredvillighet att knyta nära förbindelser med våra nära grannar. Är inte de nordiska länderna beredda att svara upp mot de förväntningar på nära kontakter som finns i de baltiska republikerna, måste vi räkna med att dessa länder vänder sin blickar mot Polen, Ungern och Tjeckoslovakien för att söka stöd där. De är redan på väg att göra det.
Herr talman! Jag vet att repetition är all kunskaps moder, och jag skall en gång till upprepa vad jag sade i mitt inledningsanförande. Vi är i Nordiska rådet beredda att ge allt tänkbart stöd för att ffrämja den demokratiska utvecklingen i de baltiska staterna. Vi har också pekat på konkreta områden där vi vill utveckla ett samarbete. Det gäller miljö, kultur och mellanfolkliga kontakter. Vi har på olika sätt gett uttryck för denna strävan. Den resa som nu skall företas av en grupp på sju personer kommer att ske i den andan, att vi skall gå dessa människor till mötes på det sätt som de själva vill. Margaretha af Ugglas vet att även om jag ytterligare några dagar är president i Nordiska rådet, kan jag inte stå här och ensam uttala mig på Nordiska rådets vägnar. Det vore fullständigt barockt att påstå att jag kan göra det. Vi måste diskutera denna fråga i presidiet. För min personliga del sade jag, att efter valen i de baltiska republikerna skall vi diskutera med parlamentarikerna där i vilken omfattning och på vad sätt vi bäst skall kunna utveckla samarbetet. Det är fråga om ett tvåpartssamarbete. När man i dessa länder fått valda parlament, kan jag tänka mig att vi inbjuder representanter för dessa som gäster. Men det kan jag inte ensam fatta beslut om. Det vore helt orimligt, utan ett sådant beslut måste presidiet i dess helhet fatta.

Herr talman! Det sägs ofta att vi kvinnor engagerar oss i det som är viktigt för livet, små nära väsentliga saker. Det är ganska roligt att titta på dagens talarlista. När frågan om barns och ungdomars situation i samhället tidigare diskuterades var det åtta talare uppsatta på listan, varav sex var kvinnor. Nu behandlas frågor som berör våra grannländer och vårt samarbete inom Norden. På talarlistan finns sju talare uppsatta, varav sju är kvinnor. Detta är ganska intressant, även om jag inte vill ge mig in i någon sociologisk studie av denna omständighet. Men det är inte ofta som så många kvinnor är representerade här i talarstolen. För oss i miljöpartiet de gröna är Norden en väldigt viktig del som samarbetsform. De väsentliga frågor vi har att arbeta med är bl.a. följande: —- Norden som pådrivande när det gäller miljöoch LFedstrågor, — krav på en kärnvapenfri zon i Norden. Miljöpartiet står bakom en motion som berör direktval till Nordiska rådet. Vi tror att statusen för de nordiska frågorna och det nordiska samarbetet måste höjas. Det finns annars risk för att dessa frågor hamnar i bakvattnet efter den pågående allt intensivare EG-debatten. Ett direktval till Nordiska rådet innebär att frågorna förs ut till folket. I samhället diskuteras vad man kan åstadkomma inom Norden. Direktval ger politiska riktlinjer för hur samarbetet bör tillgå, vad man kan göra osv. Det blir precis som alla andra valdebatter. Utskottsmajoriteten har naturligtvis avstyrkt vår motion, liksom även juridiska utskottet i Nordiska rådet. Utskottets skrivning är intressant att läsa, även om jag tycker att den är felaktig. Utskottet har funnit att det inte finns något partipolitiskt intresse för direktval till Nordiska rådet. Man undrar då hur det kommer sig. Man kan fundera över om Nordiska rådet används som någon form av belöningssystem för långt och troget arbete i partiet. Det är klart att i så fall är inte direktval så roligt, eftersom det inte finns någonting som säger att samma människor blir valda. Jag anser att frågan om direktval bör diskuteras ytterligare. Jag yrkar bifall till vår reservation och hoppas att få stöd för den. Ett direktval skulle innebära en väsentlig förbättring. Relationerna till ministerrådet och ministrarna skulle förstärkas. Det skulle bli svårare för ministrarna att nonchalera ett direktvalt råd, vilket jag anser att de många gånger gör i dag. Som exempel kan nämnas utredningen om våra institutioner. Denna utredning presenterades i massmedia en eller ett par veckor efter det att kulturutskottet hade sammanträtt. Det borde ha varit en självklarhet att utredningen först hade presenterats för utskottet, som ju ändå har att arbeta med dessa frågor. Miljöfrågorna är nära och viktiga ting i samarbetet nationerna emellan. På ett nordiskt plan kan vi göra väldigt mycket. Vi skulle också kunna vara pådrivande när det gäller dessa frågor, men tyvärr har vi inte varit det hittills. Jag hoppas verkligen att vi inte behöver vara med om flera ministerutryckningar som den då vår miljöminister under valrörelsen skyndade till Norges miljöministers hjälp och menade att det inte var så farligt att man släppte ut sin skit i Idefjorden. Denna typ av hjälp under en valrörelse är nog inte speciellt lyckad och ingenting som ministrarna har anledning att syssla med. I stället bör man syssla med kraftfulla gemensamma krav där man fastställer höga utsläppsnormer, och inte som i dag när det land som har de lägsta gränserna för utsläpp blir normgivande. Jag hoppas att det blir en skärpning när de nu liggande ministerförslagen behandlas, så att det går att åstadkomma den miljöförbättring som vi alla värnar om och behöver. Samarbetet med övriga länder är naturligtvis också viktigt. Nordiska rådet kommer säkert att se till att vi får ett utökat samarbete med de baltiska staterna när det gäller sakfrågorna. Det utesluter ju inte att det behövs ett samarbete kring de små nära tingen, typ utbildning, resor inom Norden och sådant som är typiskt nordiskt. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till reservationerna 1, 3 och 4.

Herr talman! Det betänkande som vi nu diskuterar behandlar Nordiska rådets svenska delegations berättelse rörande verksamheten från mars 1988 till mars 1989. Det är en verksamhet som nu ligger närmare ett år tillbaka i tiden. Detsamma gäller också för de motioner som behandlas i betänkandet. Det har naturligtvis hänt en hel del i det nordiska samarbetet och i vår omvärld, och då inte minst i Baltikum och Östeuropa under det år som har gått. Tidigare talare har redan berört det aktuella läget i det nordiska samarbetet. Grethe Lundblad kommer att i sitt anförande ta upp en del frågor som nu är aktuella i det nordiska samarbetet och som skall behandlas på rådets session i nästa vecka. Jag håller mig till det som sägs i utskottets betänkande. När det gäller berättelsen konstaterar utrikesutskottet, liksom tidigare år, att Nordiska rådets verksamhet fortsätter att vara mycket omfattande och att det är angelägna och aktuella frågor som behandlas. Bland alla de viktiga ämnen som man har tagit upp under året vill utskottet särskilt nämna samarbetet för att ge Norden en starkare ställning i Europa. Utskottet delar helt den uppfattning som framförts av rådets ekonomiska utskott, ”att ändamålet med det nordiska Europasamarbetet skulle vara att stärka Norden inåt, att tillrättalägga en utveckling parallell med utvecklingen inom EG samt att definiera nordiska synpunkter och ställningstaganden som kan påverka den europeiska integrationen i önskad riktning”. Utvecklingen av förhållandet mellan Norden och EG är onekligen en av de viktigaste frågorna för de nordiska länderna i dag, vilket också avspeglades i den extrasession som hölls på Åland i november 1989. I utskottets betänkande från i fjol som handlade om Sverige och den västeuropeiska integrationen konstaterades att det nordiska samarbetet självfallet erbjuder ett viktigt komplement och ibland ett alternativ till EFTA-samarbetet när det gäller att uppnå ett närmare samarbete med EG. Nu redovisas i berättelsen att arbetsprogrammet ”Norden i Europa 1989-1992” förelåg och att detta diskuterades vid rådets 37:e session. Detta arbetsprogram skall fortlöpande revideras och kompletteras med hänsyn till den internationella utvecklingen. Programmet skall också kompletteras med de resultat som ministerrådet uppnått och de impulser som kommit från Nordiska rådet. En annan fråga som utskottet uppmärksammat i delegationsberättelsen är miljöfrågan. De förslag till ministerrådet om antagande av ett nordiskt miljöprogram och en handlingsplan mot havsföroreningar som det fattades beslut om vid extrasessionen i Helsingör är ett bevis på behovet av ett nära och dynamiskt samarbete för att lösa våra gemensamma problem. Reservation 1 kräver att regeringen skall lämna en årlig rapport till riksdagen om Nordiska ministerrådets arbete. T.o.m. budgetåret 1984/85 lämnade regeringen årligen i en särproposition till riksdagen en redogörelse för Nordiska ministerrådets verksamhet och dess budget. Man kom sedan överens om att rationalisera riksdagens och regeringskansliets arbete och i stället presentera Nordiska ministerrådets budget i samband med presentationen av budgetpropositionens tredje huvudtitel, dvs. UD:s verksamhetsområde. Därmed skulle man få en balans så till vida att man presenterar det svenska bidraget till Nordiska ministerrådet samtidigt som man redovisar de svenska bidragen till andra internationella organisationer. Vid det tillfället var man också överens om att den debatt riksdagen önskade om det nordiska samarbetet skulle kunna äga rum i samband med att berättelsen från den svenska delegationen behandlades. Information om Nordiska ministerrådets verksamhet kan även anses vara presenterad i riksdagen genom den utförliga redovisning som ministerrådet årligen lämnar till Nordiska rådet, där riksdagen är representerad genom den delegation vi väljer. Det är därför utskottets uppfattning att riksdagen på det här sättet kan anses ha blivit informerad om Nordiska ministerrådets verksamhet. När det gäller reservation 2 som kräver en svensk parlamentarisk utredning är det utskottets uppfattning att det redan nu föreligger ett mycket ut vecklat och starkt nordiskt samarbete på såväl rådssom ministerrådsnivå. Utskottet skriver att samarbetet ytterligare kan utvecklas och fördjupas — särskilt i ljuset av den europeiska integrationsprocessen — att det krävs en höjning av ambitionsnivån i det nordiska samarbetet inför utmaningar som kommer av den internationella utvecklingen och att det krävs ökad effektivitet och dynamik. Hur detta skall genomföras anser utskottet är en uppgift för Nordiska rådet att själv utforma i samarbete med ministerrådet. Nu har det skett en hel del på detta område, inte minst Karin Söder känner till det arbete den kommitté har utfört som hon har varit ordförande i. Vidare har presidiet tillsatt en kommitté med uppgift att göra en översyn av Nordiska rådets organisation och arbetsformer. En expertutredning skall också genomföras som skall studera presidiesekretariatets organisation och effektivitet. Mot denna bakgrund finner utskottet att något vidare agerande inte är påkallat. Reservation 3 tar upp ett ökat nordiskt samarbete som ett starkt alternativ till EG-anslutning i framtiden. Jag har tidigare berört den stora betydelse som det nordiska samarbetet har, och det är onekligen på många sätt något unikt i världen. Detta samarbete finns på praktiskt taget alla samhällsområden, såväl offentliga som privata. Samtidigt som detta samarbete är av allra största vikt för de berörda länderna, så kan det inte ersätta ett vidare samarbete i Europa. Detta är något som alla de nordiska länderna är medvetna om. Därför har en stor del av arbetet under de senaste åren kommit att inriktas på att placera Norden starkare i den europeiska utvecklingen, speciellt i förhållande till EG:s inre marknad. När det gäller reservation 4 som kräver direktval till Nordiska rådet konstaterar utskottet att frågan har behandlats av juridiska utskottet och att man då avslog förslaget. Utskottet har därför inte funnit någon anledning att vidare behandla denna fråga. Det är dock en generell uppfattning i utskottet att det är värdefullt och att det är en styrka om medlemmarna i Nordiska rådet, liksom medlemmarna i Europarådet, har säten i sina egna hemländers parlament.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
Herr talman! Med hänvisning till vad som står i reservationerna 1 och 2 vill jag bara säga att det är riktigt att vi för några år sedan var överens om att man kanske kunde ändra förhållandena för redovisning till riksdagen. Man kan emellertid också dra lärdom av erfarenheterna. Jag tror att det skulle vara av mycket stor betydelse om vi fick en mera samlad redovisning till riksdagen än den vi nu får. Budgetpropositionen i all ära, men vi vet ju att frågorna har mycket lätt att drunkna i mängden och att en speciell rapport som var riktad direkt till Sveriges riksdag skulle ge en betydligt större tyngd åt frågorna. Det är riktigt att det finns en mängd andra dokument, men skall de bli föremål för en seriös behandling här i riksdagen bör de riktas direkt till riksdagen. Det är vår uppfattning att det bör vara ett speciellt dokument. När det sedan gäller utredningsförslaget är avsikten med reservationen att man skulle kunna få en svensk vinkling, en diskussion här om vad Sverige som enskilt land i Nordiska rådet vill med det nordiska samarbetet. Detta är bakgrunden till att vi har väckt frågan och reserverat oss på den här punkten. Jag ber återigen att få yrka bifall till de två första reservationerna.
Herr talman! Det är inte så många år sedan man kom överens om denna ordning. Som Karin Söder säger är det riktigt att man skall dra lärdom av utvecklingen. Detta är dock inte en särskilt stor och betydande fråga, utan man kan väl låta denna ordning fortsätta några år till och se om det inte kommer att utvecklas i positiv riktning. Vi kan nu se hur intresset för att debattera det nordiska samarbetet har ökat här i kammaren under senare år. Det är väl ett tecken på att det går i rätt riktning. Vi tycker nog i utskottet att det är tillräckligt med de åtgärder som redan är vidtagna på utredningsområdet. Den kommitté som presidiet har tillsatt har just börjat sitt arbete, och att göra ytterligare utredningsinsatser tycker inte utskottet är behövligt för närvarande.
Herr talman! Vi har uppenbarligen, Nils T Svensson och jag, delade meningar om betydelsen av en sådan här rapport. Jag menar att den skulle ha stor betydelse och att det nordiska samarbetet har en så central roll i svenskt internationellt samarbete att det bör ägnas ännu större uppmärksamhet än vad som i dag sker. Det finns kanske några fler än utrikesutskottets medlemmar här i kammaren. Vi borde dock ha en debatt där också andra utskott vore mera involverade, eftersom frågorna berör deras område. Det gäller t.ex. regionalpolitik. Detta är ett sorgligt faktum för varje utskott. Det är också en bakgrund till varför vi menar att en sådan här rapport skulle kunna skapa ett ännu större intresse för att lägga fram svenska synpunkter på arbetet.

Herr talman! Jag undrar hur många av riksdagens ledamöter som läste texten i den helsidesannons som Skandiagruppen inom försäkringsbranschen hade i Dagens Nyheter i går? Kanske fångades ögonen mest av bilderna av familjer i de nordiska länderna — en något glättig bild av nordisk välfärd. Det intressanta är dock att man i texten förklarar: ”Vi har tillgång till en av de mest gemensamma marknader som finns — den nordiska.” Det står också att den nordiska marknaden ger större försörjningsvolym, effektivare distribution och ett utbyte av kunskaper och erfarenheter som gör att man kan minimera kostnader. Man nämner också som fördelar att det är snudd på ett gemensamt språk i Norden och att vi har likartade värderingar. Det är värden och fördelar som vi också har glädje av i det politiska samarbetet. I det politiska samarbetet rör det sig inte om affärsverksamhet, utan om att skapa en grogrund för ökade kontakter och gemensamt agerande i för människorna i Norden viktiga angelägenheter. Förutom arbetet med att söka få bort handelshinder mellan länderna i Norden är många nordiska medborgare engagerade i arbetet att förstärka kulturoch miljösamarbetet, förbättra kommunikationer, få mera likartad lagstiftning och likartade sociala rättigheter och att göra den nordiska arbetsmarknaden ännu mera till ett starkt nätverk för alla medborgares rätt till arbete. Den socialdemokratiska gruppen i Nordiska rådet har de senaste åren engagerat sig mycket i att lösa upp knuten kring det koncernfackliga samarbetet, detta att man också skall ha kvar de arbetsrättsliga rättigheterna när företagen fusionerar över gränserna. Vi har också med tillfredsställelse sett att våra förslag till rådet om mera samarbete på havsmiljönsoch avfallshanteringens område har burit frukt, även om vi ibland kan tycka att takten är för långsam. I utrikesutskottets betänkande nämner man extrasessionen 1988 och de miljöprogram som där antogs. Man talar om ett dynamiskt samarbete. Och det är verkligen dynamiskt. Sedan extrasessionen 1988 har vi fått två uppföljande och ett nytt miljöprogram. Det finns i dag en oerhörd press från parlamentarikerna i Nordiska rådet på mera substans i programmen från Nordiska ministerrådet. Detta leder till att nya program kommer snabbt och att kompletteringar snabbt görs av de program vi har. Det nordiska samarbetet är alltså inte någonting som är ur modet. Tvärtom, det lever i tiden, och det följer med på de områden där de nordiska medborgarna har stort intresse av ett samarbete. Socialdemokraterna i rådet bejakar de ansträngningar som görs för att stärka Norden utåt genom att anpassa olika regler och varukrav i våra länder till en god nordisk standard, som ibland kan vara rättesnöre även för EG och EFTA. Vi tror nämligen inte att det nordiska samarbetet är onödigt eller mindre angeläget inför en ökad europeisk integration. Tvärtom får vi ständigt signaler från andra delar av vår värld om intresse för vårt sätt att finna former för samarbete mellan suveräna stater. Nu senast har det kommit inviter från Östeuropa, och Michail Gorbatjov har inbjudit representanter för Nordiska rådet att besöka Högsta Sovjet och de norra delarna av Sovjetunionen. Nu har, som Karin Söder också nämnde, Nordiska rådets presidium beslutat sända en liten delegation till Sovjet och de baltiska staterna, dock först sedan val har hållits i de flesta av de baltiska staterna, så att det verkligen blir representativa demokratier som vi skall diskutera gemensamma problem kring Östersjön med. Detta har vi socialdemokrater sett som mycket viktigt. Herr talman! Margaretha af Ugglas påstod att Nordiska rådet har trasslat till det för sig när man inte vill bjuda in de baltiska folkfronterna. Men det är ju de svenska konservativa som har trasslat in sig och hamnat i en ohållbar sits för att få kortsiktiga poänger! De svenska konservativa, och liberalerna med för den delen, har inget stöd för sina krav i detta sammanhang bland partivännerna från Norge och Finland i Nordiska rådet. Här gäller det ett nordiskt samarbete och inte ett ensidigt svenskt krav. Jag skulle också vilja fråga de konservativa: Hur är det egentligen med intresset för det nordiska samarbetet? Det är först de senaste åren som vi har sett en hel del medlemsförslag från konservativt håll på miljöområdet och andra viktiga områden, där de andra partierna har lagt fram program mycket snabbt, för flera år sedan. Vi hälsar dock med glädje det konservativa intresset för det nordiska samarbetet. Måtte det bara bestå. Jag hörde med intresse på Elver Jonssons berättelse om de punkter i det nordiska samarbetet där vi inte riktigt har nått fram och där vi ständigt måste kämpa, dessa många vardagliga, banala hinder som är kvar. Jag håller med honom. Vi måste i Sverige se till att sätta ökad press i en del av de frågor som är olösta, t.ex. västkustbanan, som skulle förstärka kommunikationerna mellan Norge och Danmark. Det gäller också frågan om att få ett bättre samarbete när det gäller sociallagstiftning i Norden. Där finns betydliga brister. Det finns också områden där utvecklingen är mycket glädjande, t.ex. livsmedelsområdet. Där närmar vi oss nu helt gemensamma krav på en mycket hög standard på livsmedel, både från hälsosynpunkt och från konsumenträttvisesynpunkt. Jag hoppas att vi också skall kunna få EG att anta dessa krav så småningom. Det har nämnts att Nordiska ministerrådet vill begränsa de nordiska institutionerna. Från socialdemokratiskt håll beklagar vi djupt att t.ex. Nordplan ifrågasätts. Vi tycker att det är viktigt att vi i byggandet i Norden bevarar vår höga kvalitet och våra gemensamma värden i planeringen för ett gott samhälle för människorna i Norden. I många nordiska institutioner och samarbetsprojekt arbetar eldsjälar vilkas glöd icke bör släckas genom snävt besparingsnit. Samarbetet kostar pengar, men det ger också fördelar — gemensamma bestämmelser och fördelade kostnader i gemensamma uppgifter. Därför bör det ske en vidare bedömning än från enbart snäva besparingsynpunkter vid kontroll av de nordiska institutionerna. Marianne Samuelsson tog upp frågan om direktval till Nordiska rådet. Till svar på det vill jag säga att erfarenheterna från EG-valen förskräcker. Det visar sig att mycket få personer deltar i valen. Marianne Samuelsson vill på något vis få Nordiska rådet till någon form av belöningssystem för äldre politiker. Detta är en förfärligt överlägsen attityd från ett nytt parti i Nordiska rådet. Personligen kom jag in i Nordiska rådet efter två år i riksdagen, och jag tror att det finns flera andra med liknande erfarenhet. Låt oss inte på detta sätt försöka klassa ned det nordiska samarbetet. Herr talman! Till slut vill jag gärna säga att jag tycker att vi svenskar med gott mod nästa vecka, som vi hoppas, kan resa till sessionen i Reykjavik. Vi har klara bevis på att det nordiska samarbetet ökar. Vi har ett ökande antal förslag på viktiga områden från de nordiska regeringarna varje år. I år tror jag att vi skall behandla 13 ministerrådsförslag vid sessionen. Vi har många förslag från ledamöterna. I det utskott där jag sitter, socialoch miljöutskottet, är arbetsbördan så stor att vi ständigt måste ha extra sammanträden för att klara av den. Det gäller det sociala området, och det gäller miljöområdet. Det nordiska samarbetet lever, och det lever gott.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
Herr talman! Det är alldeles riktigt som Grethe Lundblad säger, att intresset för att utveckla direkta förbindelser genom att inbjuda gäster varierar mellan de olika länderna i Nordiska rådet. Det är säkert som Grethe Lundblad säger. Samtidigt tycker jag att det är naturligt och en hederssak för Sverige att vara pådrivande i denna fråga.

Herr talman! Grethe Lundblad säger att det innebär att ha en överlägsen attityd att föreslå direktval till Nordiska rådet. Det är ett medlemsförslag som väcktes för över ett år sedan och har legat för behandling där. Detta förslag har också uppmärksammats ganska mycket, framför allt hos allmänheten, som ställt frågor kring förslaget och tyckt att det är en mycket positiv idé av den anledningen att Nordiska rådet syns alldeles för litet, hörs alldeles för litet och därför att människor egentligen inte vet så mycket om Nordiska rådet. Direktval är en väg att gå oavsett om förslaget kommer från ett nytt eller från ett gammalt parti. Det är ändå en idé som bör prövas och som man bör fundera kring. Vi behöver inte göra samma misstag som man har gjort på andra håll. Vi kan hitta andra former där man har förankring i parlamentet. Jag tror att allmänheten har intresse av att de nordiska frågorna kommer upp till behandling.
Herr talman! Först skulle jag vilja säga till Marianne Samuelsson att när jag talade om den överlägsna attityden gällde det inte direktval utan uttalandet att valet av ledamöter i Nordiska rådet tydligen är att betrakta som en belöning till äldre politiker. Sådana uttalanden tycker jag inte är av något värde. Till Margaretha af Ugglas vill jag säga att vi socialdemokrater är mycket intresserade av att få ett ökat samarbete med de baltiska staterna. Men Nordiska rådet är ett samarbetsorgan mellan suveräna stater i Norden. Om vi på något sätt skall ha ytterligare samarbete med andra delar av Europa sominte tillhör Norden, tycker vi att det också skall vara ett samarbete med suveräna stater. Därför hälsar vi med tillfredsställelse det ökade samarbetet med Östeuropa sedan det varit val i de baltiska staterna och dessa stater alltså fått folkvalda parlament. Vi vill oerhört gärna ha ett samarbete på olika sakområden, och jag kan tala om för Margaretha af Ugglas att Sverige som har ansvaret för sommarens möte med socialoch miljöutskottet — ett möte som var tänkt att förläggas till Gotland — försöker få mötet förlagt till någon av de baltiska staterna för att vi skall kunna studera de för Norden och de baltiska staterna gemensamma miljöprogrammen. Vi försitter inga chanser att öka samarbetet med Östeuropa, men vi tror att det arbetet bäst sker på olika samarbetsområden. Det är bäst att vi gör det i form av samarbete mellan Nordiska rådet och andra grupper av suveräna stater i vår omvärld. Det är precis så vi har gjort tidigare med Europarådet och med EG. Vi har verkligen försökt att bredda samarbetet med EG och haft täta kontakter. På samma sätt vill vi utveckla kontakterna med Östeuropa. Jag tror inte att man på detta sätt skall kunna påstå att vi har mindre intresse för Östeuropa, men förslagen om folkfronterna var olyckliga.
Herr talman! Det var väl snarare så att jag undrade om Nordiska rådet användes som ett belöningssystem, eftersom frågan har rönt så litet intresse i de politiska partierna men så stort intresse utanför. Hur man svarar måste väl också avspegla vad man tänker i dessa frågor.

Herr talman! Det nordiska samarbetet har både starka och svaga sidor. Till de starka sidorna hör det som man lyckades uppnå redan under 1950 och 60-talen när de stora grundläggande samarbetsavtalen kom till stånd om den nordiska passfriheten, om inrättande av Nordiska rådet, om den fria arbetsmarknaden etc. Det är i dag lätt att glömma bort dessa framgångar trots att de i vissa fall går betydligt längre än de avtal som nu träffas inom EG och som kommer att gälla mellan EG-staterna. Man måste komma ihåg att detta samarbete varit möjligt, trots att de nordiska staterna valt olika säkerhetspolitiska lösningar och trots att Danmark numera är medlem i EG. Den nordiska modellen kan därför sägas vara ett samarbete som bygger på det som är gemensamt men som samtidigt också tolererar att länderna väljer olika vägar i andra avseenden. I den här meningen kan kanske det nordiska samarbetet bli en förebild för de länder i Östeuropa som nu frigör sig från de kommunistiska banden och vill finna nya vägar för samarbete med Västeuropa. Liksom flera talare tidigare tror inte heller vi i folkpartiet att samarbetet i Norden skall ses som ett alternativ till ett samarbete med Europa och EG utan tvärtom som ett komplement och en viktig styrka i de kontakter som vi inom Efta har med EG. Man påpekar ibland att Nordiska rådets beslutsprocesser och arbete präglas av att arbetet går långsamt. Då är det viktigt att komma ihåg att vårt sätt att komma överens genom konsensus är en modell som uppenbarligen är av intresse för många andra delar av världen. Latinamerikas små stater är intresserade av och vill studera det nordiska samarbetet. Beneluxländerna är också intresserade av hur de nordiska länderna samarbetar. Det nordiska samarbetet kan alltså ge modeller för andra små länders sätt att arbeta. Det kan också stå som modell för ett sätt att tala sig samman som i andra delar av världen inte är så vanligt. Man skulle då kunna säga att en förändring av arbetet i Nordiska rådet är viktig för en fortsättning av utvecklingen. Kanske behöver man i det sammanhanget också studera litet mer hur arbetet i EG går till. Där bestämmer man nämligen i förväg ett mål och sätter upp en tidsplan för när målet skall vara uppnått. I mindre utsträckning reglerar man detaljerna. Man låter i stället vart och ett av länderna självt sköta sådana frågor under tiden. Ofta har man sedan en form av uppföljningskommitté eller en gemensam kommitté till vilken staterna kan vända sig då de får problem i anpassningsarbetet. I det fortsatta samarbetet i Norden tycker vi i folkpartiet att det är viktigt att koncentrera sig till några områden. Det viktigaste är kanske nordbors rättigheter. Elver Jonsson har talat mycket vältaligt om denna fråga. Dock vill jag ge ytterligare exempel på vilka problem som kan uppstå till följd av de hinder som finns vid gränserna. För inte särskilt länge sedan innebar det t.ex. att en konstutställning näst intill blev inställd. Först i sista minuten löste man problemet för en konstnär som skulle föra över sina konstverk till utställningslokalen på andra sidan nationsgränsen och måste betala tull för sina alster. Det är inte så vi vill att det nordiska samarbetet skall fungera. Fri varuhandel är ett annat område som det är viktigt att fortsätta arbetet på och inte minst utbildning och forskning. Vi skall satsa på ungdomarna som ju är de som skall föra samarbetstanken vidare. Vi har startat det som har kallats för NORD-PLUS, som innebär att man till en del kan få genomföra sin utbildning i ett annat nordiskt land och där lärare vid universitet och högskolor också kan ha utbyte. Det går emellertid långsamt. I en motion till Nordiska rådet på detta tema har jag föreslagit att vi skulle förstärka NORD-PLUS-samarbetet. Nordiska rådet har sett mycket positivt på förslaget, och ministerrådet har givit flera positiva reaktioner, bl.a. att antalet studenter som kan komma i fråga på detta område skall utökas. Men det viktigaste i detta sammanhang är att se till att denna verksamhet blir känd bland ungdomar, och på den punkten finns det fortfarande brister i informationen. Häromveckan träffade jag ett antal ungdomar som var medlemmar i en nordisk samarbetsorganisation. Av dem hade de danska deltagarna alla fått information om Erasmus, motsvarande studentutbytesprogram inom EG. Alla visste vad detta rörde sig om, men väldigt få visste vad NORD-PLUS innebar och hur man kunde utnyttja denna verksamhet. Inte heller de andra ungdomarna var särskilt välinformerade. Det är naturligtvis viktigt att informationen förbättras så att ungdomarna får kännedom om denna verksamhet. Vi har inte kommit särskilt långt på vägen när det gäller att erkänna varandras examina på olika områden. Här borde vi titta på hur man gör inom EG, bestämma en tid och säga att till den tidpunkten skall alla examina godkännas inom de länder som är aktuella. Fram till den tidpunkten får man sedan göra de justeringar som anses nödvändiga för att utländska examina skall kunna godkännas i det egna landet eller för att det egna landets ex amina skall kunna godkännas i ett annat land. På detta sätt kan man få en snabbhet i hanteringen som jag tror vore till nytta. Trafik och miljö är andra områden, som också de har tagits upp av Elver Jonsson. Jag tänker därför inte säga något ytterligare i detta sammanhang. Detta hänger ju intimt samman med miljöfrågorna och behovet av gemensamma miljöbestämmelser i Norden. Vi har faktiskt kommit en bra bit på vägen inom detta område genom den extrasession som Nordiska rådet anordnade. Flera talare har tagit upp Östeuropa och vårt förhållande till de baltiska staterna. Jag tycker kanske att vi här, i den svenska riksdagen, hade kunnat vara litet mer entusiastiska när det gäller de utvidgade kontakterna på detta område. Utrikesutskottet har avstyrkt den motion från folkpartiledamöter där det föreslås att vi inbjuder folkfronterna i Baltikum till Nordiska rådets sessioner. Utrikesutskottet frånhänder sig frågan genom att hänvisa till att ärendet behandlas i Nordiska rådet. Man borde enligt min mening kunna vara litet mer positiv när vi nu står inför det fantastiska som händer i ett helt nytt Europa. I detta sammanhang bör vi också kunna öppna programmen inom NORD PLUS och NORD-JOBB för ungdomar från de baltiska staterna. Herr talman! Jag vill yrka bifall till reservation 5, som tar upp just frågan om inbjudan till baltiska företrädare, och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag vill först yrka bifall till Per Gahrtons reservation. Mänskliga rättigheter i Turkiet finns enligt min mening endast för likatänkande. Det finns inga mänskliga rättigheter för oppositionella, för kommunister, för fackföreningsfolk och inte heller för kurderna. De steg som har tagits i detta sammahang, och även de steg som i det här betänkandet tas i den riktning som vi inom miljöpartiet anser vara den rätta, är ganska små. Och de gäller inte alla. Vi vet att ett stort antal — jag tror att det är 2 762, jag är inte exakt säker — journalister har fängslats och häktats i Turkiet sedan 1983. Många har släppts, men en hel del har utsatts för svår tortyr, och några har försvunnit. Några har också mördats genom tortyren. Det är PEN-klubben som har tagit fram dessa fakta. Sådana här häktningar och försvinnanden sker fortfarande. Man har i Turkiet en viss möjlighet att skriva i tidningarna, men säkerheten för journalisterna som skriver kan vara lika med noll. Jag har här brev som har kommit i februari från kurdiska grupper. Man påpekar i breven att förtrycket mot kurderna fortsätter. Så länge en så stor minoritet som den som utgörs av kurderna utsätts för trakasserier av den här arten, kan man inte tala om att det finns mänskliga rättigheter. Det rör sig nämligen om kanske 10 miljoner; jag har hört talet 15 miljoner nämnas, men vi kan hålla oss till 10 miljoner. Minst var femte boende i Turkiet är alltså kurd. Vi menar att Sverige i detta fall bör vidta åtgärder. Det räcker inte med att observera utvecklingen, utan man bör vidta åtgärder omedelbart. Även i Turkiet håller man nu på att upprätta en zon utan människor. Den är 30 kilometer bred och 600 kilometer lång och ligger nära gränsen till Iran och Irak. I Irak finns redan en sådan zon. Man använder sig här av tvångsförflyttningar. Den som vistas i detta område är fågelfri. Honom har man rätt att skjuta, rätt att mörda. Tystnaden som råder när det gäller kurdernas situation i världen är förskräckande. Det är ett folk på 25 miljoner, som förtrycks i alla länder där de bor. De har det faktiskt bäst i den sovjetiska delen. Vi opponerar oss inte tillräckligt mot dessa förhållanden. Utrikesutskottets betänkande från i höstas hade enligt vår mening bra skrivningar när det gällde Iran och Irak. Sverige gick där ganska hårt ut mot dessa länders behandling av den kurdiska minoriteten. Utskottet säger nu att det pågår en demokratiseringsprocess i Turkiet, en process som inte skall störas. Men så länge människor trampas på, förtrycks, torteras, mördas, skjuts och fängslas finns det inte något skäl att inte opponera sig mot detta förtryck. Jag har sett avidentifierade papper från ett lasarett i Sverige rörande tio kurder som har blivit torterade i Turkiet. Dessa kurder tänker man utvisa till Turkiet. Kan vi ta ansvar för sådana saker? Det beror naturligtvis på den inställning som utrikesutskottet och riksdagen har när det gäller Turkiets demokratiseringsprocess. Om det som står i detta betänkande skulle stämma, skulle vi också, med några få undantag, kunna skicka tillbaka människor till det landet. Jag anser att man icke kan sända tillbaka kurder till Turkiet i dag. Men detta gör vi fortfarande. Jag vill yrka bifall till den reservation som är fogad till betänkandet. Jag anser att vi nu har kommit till det läge där vi bör vidta åtgärder.

Herr talman! Jag skulle först vilja säga att både den berättelse som vi nu behandlar om Europarådet och den som rör Nordiska rådet tyvärr kommer till riksdagen mycket sent. Det som tas upp är inte inaktuellt, men väl av mindre intresse eftersom det har gått lång tid sedan beslut fattades. Man måste därför, både för parlamentens del och från regeringarnas sida, eftersträva att komma fram med rapporteringen snabbare så att det kan bli en mer aktuell behandling av dessa ärenden i riksdagen. Herr talman! Jag är angelägen om att betona att Europarådet under den senaste tiden har fått en starkt ökad betydelse. Europarådet var under många år ganska undanskymt, och människorna visste egentligen inte vad det handlade om. Intresset var inte särskilt påtagligt. Nu spelar Europarådet en mycket viktig roll när det gäller utvecklingen i Östeuropa. Fyra av Östoch Centraleuropas länder är redan gäster och har en sorts observatörsstatus i Europarådet, och det föreligger också ansökningar om fullt medlemskap från östeuropeiska stater. För att bli fullvärdig medlem i Europarådet måste länderna ha ett pluralistiskt system med fritt valda parlament och visa respekt för mänskliga rättigheter, därför att medlemskapet också för med sig krav på att länderna skall skriva under Europarådets konvention om de mänskliga rättigheterna. Det är min förhoppning som ordförande för svenska delegationen vid Europarådets parlamentariska församling att det snart skall bli möjligt att välja in parlamentsrepresentanter från Centraleuropa och Östeuropa som ett tecken på Europas förening. I detta sammanhang spelar Europarådet nu i olika sammanhang en mycket viktig roll när det gäller miljöarbete, kampen för mänskliga rättigheter och den ekonomiska utvecklingen. Jag har bara konstaterat detta. Herr talman! Jag vill sedan säga några ord om den reservation som har fogats till det i övrigt enhälliga utskottsbetänkandet. Den gäller Turkiet. Utskottet betonar att det är mycket som inte bra i Turkiet. Jag vill gärna understryka det. Men vad det nu handlar om är Turkiets påstådda brott mot mänskliga rättigheter. Det är nog alldeles säkert att det i många fängelser i Turkiet fortfarande förekommer tortyr. Om myndigheterna ändrar regler och bestämmelser tar det lång tid innan det slår igenom ute i organisationen. I många fängelser pågår det säkert mycket som inte skall pågå där. Det är mycket viktigt att man noterar att Europarådet nyligen har tillsatt en särskild kommission, som skall granska om tortyr förekommer i medlemsländerna och om i övrigt ovärdig behandling av människor förekommer i Europarådets medlemsländer. Turkiet har anslutit sig till detta och har en ledamot i denna kommission. Det betyder att Europarådets jurister, läkare, m.m. i denna kommission har möjligheter att utan inskränkning besöka turkiska fängelser och institutioner. Jag hoppas för min del på mycket av denna kommission, att den skall kunna göra de undersökningar som är nödvändiga som ett led i Europarådets strävan att få fullt erkännande av grundläggande mänskliga rättigheter i alla medlemsländer. Turkiet har också skrivit under en särskild konvention mot tortyr. Vi menar att detta är ett riktigt steg på vägen. Då bör vi nu inte vidta några åtgärder utan avvakta utvecklingen. Det är, herr talman, min bestämda förhoppning att Turkiet liksom alla andra Europarådsmedlemmar skall leva upp till det som egentligen är grunden för hela idén om Europarådet, ett vaktslående om de gamla traditionella och humanistiska principerna i vår världsdel, ett vaktslående om grundläggande mänskliga frioch rättigheter. Med detta yrkar jag bifall till hemställan i utskottets betänkande.
Herr talman! Jag instämmer i utskottsordförandens yttrande när det gäller Östeuropa. Men jag vill ändå vidhålla att vi för knappt två veckor sedan fick ett meddelande om att ytterligare ett läger med irakiska flyktingar i Turkiet hade förgiftats. Det finns tre flyktingläger där med kurder från Irak. Och i alla tre läger har det förekommit förgiftat bröd, vilket lett till att upp till 800 människor har blivit förgiftade med större eller mindre skador som följd. I detta sammanhang borde den svenska regeringen göra något. Gång på gång kommer alltså samma nyheter och rapporter från Turkiet. Även om jag också hoppas mycket på denna kommission, menar jag att Sveriges kritik av Turkiet kan förstärkas. Sju kurdiska parlamentsledamöter deltogi en kurdisk konferens i Paris i höstas. I och med detta blev de suspenderade från parlamentet, alltså enbart för att de suttit där och lyssnat. Det är allvarliga saker som händer. Parlamentariker avsätts för att de har deltagit i en internationell konferens i Paris. Man reagerar inte mot att man tre gånger har gått in i taggtrådsomgärdade läger med beväpnade vakter vid utgången. Människor — barn, kvinnor och män — förgiftas genom det bröd de äter i lägren. Jag kan inte förstå hur en sådan utveckling kan åses. Jag yrkar än en gång bifall till miljöpartiets reservation. Åtgärder behöver vidtas när det gäller Turkiet och de mänskliga rättigheterna.
Herr talman! Detta är naturligtvis allvarligt. Kurdernas situation i världen är helt oacceptabel. Som tidigare talare har sagt sker i flera länder en behandling av denna befolkning som är helt oacceptabel. Om uppgiften om att turkiska parlamentsledamöter har avsatts som parlamentsledamöter för att de har deltagit i en internationell konferens skulle vara riktig, är det också mot alla de regler som gäller för det parlamentariska samarbetet i Europarådet. Jag är beredd, herr talman, att undersöka om det stämmer, och i så fall ta upp denna fråga och föra den vidare. Det är alltså en helt oacceptabel situation om det nu skulle ha gått till på detta sätt. Jag kan erinra om att det i exempelvis den turkiska regeringen finns kurder som regeringsmedlemmar. Man har försökt att på det sättet ta in även kurderna i samhällsarbetet. Men behandlingen av kurder är oacceptabel inte bara i Turkiet utan även i andra länder där kurder bor. Vi behandlade denna fråga i riksdagen i höstas, och vi kommer tillbaka, herr talman, med ett nytt betänkande om kurderna som vi skall behandla som ett särskilt ärende litet senare. I utrikesutskottet är vi inte okunniga om den kurdiska befolkningens allvarliga situation i de fyra olika länder som i sammanhanget är aktuella.
Herr talman! Jag vill tacka Stig Alemyr för detta yttrande, och jag gläder mig åt Stig Alemyrs starka ställningstagande. Det var alltså fråga om kurdiska parlamentsledamöter. För ett år sedan nämnde en parlamentledamot i Europarådet den kurdiska frågan. Han fick också avgå.

Herr talman! Jag yrkar att motionstiden förlängs med sex dagar till den 20 mars. Herr talman! Jag anser att man alltid skall motivera sina krav och sina yrkanden. Det är två omständigheter som gör att jag begär denna förlängning av motionstiden. För det första berör propositionen mycket långsiktiga frågor. Riksdagen behöver därför tid att förbereda sig för detta ärende. För det andra omfattar propositionen en treårsperiod i enlighet med de pågående försöken med nya ”grepp” när det gäller budgetpropositionen m.m. , vilket betyder att det beslut som skall fattas är bindande för en treårsperiod. Jag anser därför att det är ett villkor att motionstiden förlängs.

Herr talman! Moderata samlingspartiets riksdagsgrupp avser att rösta nej till förslaget om ny statsminister. Den 15 februari avgick regeringen Ingvar Carlsson. Enligt vår mening borde regeringen i den situation som uppkom i stället ha utlyst extra val. Det förslag till ny statsminister som nu föreligger innebär i realiteten att statsministern återtar sin avskedsansökan. I överensstämmelse med moderata samlingspartiets riksdagsgrupps ställningstagande till förslaget till statsminister 1978, 1981 och 1982 kommer vi att rösta nej, därför att en bättre lösning är möjlig. Därtill kommer att vi även i en situation där nyvalsmöjligheten är blockerad anser det olämpligt att, utan att några förändringar av parlamentarisk betydelse har skett, till ny statsminister utse den person som nyligen avgått. Vårt nej till talmannens förslag är således först och främst ett ja till ett nyval, men också ett nej till att en statsminister som avgått får återkomma som om ingenting hänt. Sverige står inför uppenbara ekonomiska problem. Inte minst mot den bakgrunden behöver vårt land en fast politisk ledning och en klar politisk kurs under de kommande åren. Ett nyval kunde ha skapat förutsättningar för det.

Herr talman! Efter valet 1982 lade folkpartiet ned sina röster vid omröstningen om val av statsminister. Vi såg valet av socialdemokraternas ledare som naturligt i det uppkomna parlamentariska läget. I princip är förhållandena i riksdagen likartade nu, men situationen är ändå annorlunda. För knappt två veckor sedan behandlade kammaren den socialdemokratiska regeringens förslag om lönestopp. Statsminister Ingvar Carlsson hade själv valt att ställa kabinettsfråga på förslaget. Förslaget fälldes av kammaren. Orsaken till att Sverige under knappt två veckor har haft en regeringskris är alltså att den socialdemokratiska regeringen här i kammaren inte har fått gehör för den politik som den ansåg vara nödvändig för landet. I denna situation hade Ingvar Carlsson enligt vår mening bort utlysa extra val för att ge väljarna en chans att säga sitt. Han valde i stället att lämna in sin avskedsansökan. I det uppkomna läget har vi från folkpartiets sida förespråkat att en ny regering borde bildas för att som en av sina första uppgifter utlysa ett extra val. Denna regering hade kunnat ledas av Ingvar Carlsson eller någon annan. Det har emellertid stått klart att majoriteten i riksdagen, som till sist avgör vilken regering vi skall få, inte har önskat ett extra val. Då blir det heller inget extra val. Talmannen föreslår nu att en ny socialdemokratisk minoritetsregering bildas. Allt återgår med andra ord till det gamla. Den nyss avgångna regeringen kommer tillbaka. Regeringskrisen framstår som ett stycke absurd teater i vilken många har tvingats spela med. Herr talman! Vi kommer från folkpartiets sida mot den här bakgrunden att rösta mot Ingvar Carlsson som statsminister. I detta ställningstagande ligger ingen värdering av hans personliga lämplighet för uppgiften eller av att det är han och inte någon annan socialdemokrat som har fått uppdraget, inte heller av den politik som den nya regeringen kan komma att driva. Den får vi anledning att återkomma till i andra sammanhang.

Herr talman! En socialdemokratisk regering med Ingvar Carlsson som statsminister tillträdde efter riksdagsvalet 1988 med stöd av den socialistiska majoritet som då blivit följden av valet. Regeringen avgick frivilligt sedan propositionen om allmänt lönestopp och strejkförbud avslagits. Regeringen var sålunda inte tvingad att avgå. Regeringen kunde i stället för att avgå ha utlyst extra val, men avhände sig denna möjlighet. Frågan om extra val kan därefter endast aktualiseras av en ny regering, efter det att en sådan har bildats. Den socialistiska majoriteten i riksdagen kvarstår även efter regeringens frivilliga avgång. De parlamentariska förutsättningarna för att bilda en ickesocialistisk regering har således inte förändrats sedan 1988 års val. Vårt förslag om en tidsbegränsad samlingsregering för att lösa den upp komna krisen har inte prövats, vilket vi beklagar. Med utgångspunkt i de styrkeförhållanden som råder i riksdagen och enligt parlamentarismens princip framstår talmannens förslag som det enda möjliga i nuvarande läge. Denna slutsats ligger helt i linje med de principer som varit vägledande för centerpartiet, liksom för andra partier, vid tillkomsten av regeringen Palme 1982 och regeringen Carlsson 1986. Vårt ställningstagande innebär nu, liksom vid här nämnda tillfällen, inte ett ställningstagande till den politik som den kommande regeringen avser att föra. Vårt ställningstagande har dessutom stöd i det uttalande som gjordes av en enhällig folkstyrelsekommitté och 1983 av ett enigt konstitutionsutskott, vilket godkändes av riksdagen. Regeringens handlande före och under krisen samt politikens allmänna inriktning kommer att kunna kritiskt granskas i samband med en till den 7 mars aviserad debatt, efter presentationen av regeringsförklaringen.

Herr talman! Vi skall nu rösta om talmannens förslag till ny regeringsbildare. Det är samme person som avgick för tolv dagar sedan då han som statsminister i riksdagen inte fick igenom sitt s.k. krispaket och som då sade sig inte vilja administrera en sönderfallande ekonomi. Han återkommer nu till riksdagen med samma regeringsunderlag och begär riksdagens förtroende. Ett svagare krispaket har lagts fram, och samme person tar nu på sig att som statsminister administrera samma ekonomi. Har något förändrats? Har den interna regeringskrisen förändrat socialdemokratin och den politik man tänker föra? I vilken riktning en eventuell förändring går vet vi inget om i dag. Det får vi inte veta förrän den 7 mars när regeringsförklaringen presenteras. Vi förutsätter att det som skett inte har varit ett spel för gallerierna. Vi förutsätter att det är en ny regering som tillträder — personellt och beträffande den politik man tänker föra. Vi förutsätter att morgondagens presentation av regeringens sammansättning indikerar en satsning på en ekologiskt medveten politik. Det vore rimligt, herr talman, att statsministerkandidaten redogör för sitt regeringsprogram före omröstningen. Men grundlagen ställer inget sådant krav, vilket vi beklagar. Svensk politik behöver förnyelse. Vi möter inte bara en ekonomisk kris, utan vi lever också mitt i en allvarlig ekologisk kris som kräver målmedvetna och långsiktiga åtgärder. 90-talets politik kräver samarbete och breda lösningar. Herr talman! Miljöpartiet de grönas riksdagsgrupp kommer vid voteringen att lägga ned sina röster. Detta är inget ställningstagande till den politik som kommer att föras av regeringen. Vi kommer som tidigare att sakpolitiskt bedöma den socialdemokratiska politiken i det löpande riksdagsarbetet.

Herr talman! Jag ser spänningen stiga bland riksdagens ledamöter. För formens skull vill också jag göra en röstförklaring för den socialdemokratiska riksdagsgruppens räkning. Ingen blir överraskad när jag säger att vi kommer att stödja Ingvar Carlsson som regeringsbildare. Tidigare talare har diskuterat en del omkring procedurer och handlägg ning av regeringskrisen. Låt även mig få göra några reflexioner i det sammanhanget. Först vill jag slå fast att det från parlamentarisk synpunkt var helt korrekt att regeringen gjorde kabinettsfråga av det s.k. åtstramningspaketet. När vi får höra synpunkter om att regeringen i onödan orsakade regeringskrisen genom att göra den ekonomiska politiken till kabinettsfråga anser jag att de är felaktiga. Jag kan tänka mig vilket rabalder det skulle ha blivit om regeringen efter ett voteringsnederlag i en så viktig fråga hade suttit kvar som om ingenting hade hänt. Då hade politiker och tidningar riktat stark och, enligt min mening, väl motiverad kritik mot regeringen. Det behöver också tydligen understrykas att den avgörande omröstningen den 15 februari gällde frågan huruvida ett lönestopp var förutsättning för ett långvarigt hyresoch prisstopp. De påståenden som gjordes i debatten den 15 februari, och som senare återkommit vid olika tillfällen, om att riksdagsbeslutet handlade om införande av ett strejkförbud eller inte var felaktiga. I det socialdemokratiska förslaget slogs fast att stridsåtgärder skulle få vidtas utan hinder av denna lag. Låt mig också säga att vi socialdemokrater inte alls uteslöt att regeringskrisen kunde leda fram till ett nyval. Men vi ansåg att det hade varit att börja från fel håll om regeringen omedelbart hade tagit initiativ att utlysa nyval. För det första: Ett nyval skulle i ett känsligt ekonomiskt läge kasta ut landet i en uppslitande politisk strid under närmare två månader. Nyvalet skulle, i en viktig tid, blockera möjligheten att göra positiva insatser för att utveckla Sveriges ekonomi. För det andra: Vad skulle hända efter nyvalet? En valrörelse leder lätt till skärpta motsättningar mellan partierna. Det blir sår, och man gräver skyttegravar. Därmed skulle en önskad samverkan mellan partierna försvåras. För det tredje: Det fanns inga som helst garantier för att ett nyval skulle skapa ett klarare och mer entydigt parlamentariskt läge. Att socialdemokraterna skulle få egen majoritet var inte ett realistiskt alternativ. Att de borgerliga skulle klara av att bilda en trepartiregering var inte heller möjligt. Det har vi nu folkpartiets ord på. I Svenska Dagbladet skriver i dag folkpartiets andre vice ordförande Ingemar Eliasson följande: ”I de båda stora frågor som måste upp till avgörande före 1991 års val visade sig alltså ett gemensamt uppträdande omöjligt. Därmed var en borgerlig trepartiregering före eller efter ett extra val avfört från dagordningen. Frågan är hur länge.” Om regeringen valt att omedelbart utlysa nyval hade den spärrat de möjligheter som författningen erbjuder talmannen att tillsammans med riksdagspartierna lösa en regeringskris. Det är därför bättre att man först prövar de möjligheterna innan man går till nyval. Det var välgörande att i det här sammanhanget slippa höra tal om fiffel med författningen. Vem kunde tro att den Carl Bildt som nyss stod i talarstolen är samme man som den 17 februari fick talmannens uppdrag att sondera i regeringsfrågan och som sedan återkom till talmannen med begäran om att få ytterligare förlängd tid för detta uppdrag. Talet om fiffel med författningen har tydligen även drabbat de egna leden. Det har bl.a. drabbat moderaternas husoch livorgan Svenska Dagbladet. Den 14 februari skriver man följande: ”Det skall inte alls uteslutas att ett nyval är den bästa, möjligen kanske också enda, utvägen ur den regeringskris som råder. Men det skall inte drivas fram för att skapa utrymme för ett starkt borgerligt regeringsalternativ som inte visar sig existera efter valet. Ty då är nyval inte en väg ur krisen, utan blott en väg som för från en kris till en annan.” Vi kan nu konstatera att av riksdagens sex partier bara två kommer att rösta nej. Jag tror att detta anger att denna lösning var den bästa lösningen av regeringskrisen.

Herr talman! I situationer som denna är det viktigt att vi alla har viss respekt för det som av tradition och hävd utgör formerna för riksdagens beslutsfattande. Vi har en erfarenhet som sträcker sig ett antal decennier tillbaka att falla tillbaka på när det gäller omröstningar om förslag till statsminister. Dessa har alltid kännetecknats av en viss grad av parlamentarisk värdighet. Partiernas gruppföreträdare har alla i ganska strikta former redovisat det som är grunderna för resp. riksdagsgrupps ställningstagande. Så var det år 1976, så var det år 1978 och 1979, så var det år 1981 och år 1982, och så var det år 1986. Det som nu har inträffat är att man från två partiers sida har utnyttjat situationen för att sätta igång en debatt. Det senaste inlägget från företrädaren för den socialdemokratiska riksdagsgruppen var ett malplacerat försök till förfalskad historieskrivning — som kan passa i en annan debatt men som icke passar en dag som denna. Jag beklagar, och gör nu ett eget avsteg från ordningen, att man från socialdemokratiskt håll uppenbarligen känner sig så trängd i detta läge att man missbrukar de former vi alltid har haft i denna kammare när det gäller att ta ställning till ett förslag om ny statsminister.

Herr talman! I min och centerpartiets röstförklaring sade jag att regeringens handlande före och under krisen samt politikens allmänna inriktning kommer att kritiskt kunna granskas i samband med den av talmannen aviserade debatten den 7 mars efter presentationen av regeringsförklaringen. Jag tycker att det är viktigt att man i sådana här sammanhang inte ägnar sig åt polemik, utan att man beskriver de utgångspunkter som man själv har för sitt ställningstagande och röstande. Det är uppgiften för riksdagen just nu. Det vi har att ta ställning till är alltså talmannens förslag till ny statsminister. Jag vill dessutom helt kort uttrycka min respekt för det sätt på vilket talmannen har skött den uppgift som ankommit på honom inför detta val.
Herr talman! Detta tillfälle att avge röstförklaringar vid omröstning om ny statsminister har av socialdemokraternas gruppledare utnyttjats till att göra ett starkt polemiskt inlägg. Det förhållandet att jag inte nu tänker ge mig in i polemik med honom skall inte ses som ett uttryck för att jag håller med om vad han sade. Vi får i riksdagen den 7 mars anledning att återkomma till själva sakdiskussionen.
Herr talman! Carl Bildt har tidigare riktat utomordentligt stark kritik mot hanteringen av regeringsfrågan och talat om fiffel och en massa andra saker. Nu väljer han att uppträda som en väktare för vissa former, och han är inte beredd att gå in i en diskussion kring dessa saker. Jag noterade också att Bengt Westerberg använde uttrycket absurd cirkus. Kan man använda det uttrycket som en kommentar till händelseutvecklingen måste jag nog säga att jag hållit mig inom de ramar som gäller för en sådan här debatt.
Herr talman! Jag har, liksom de övriga företrädarna för partigrupperna, hållit mig strikt inom den ram som vi alltid har haft när det gäller omröstning om talmannens förslag till statsminister. Detta är inte första gången. Det är en konstitutionell tradition som följs. I denna konstitionella tradition har legat, vilket jag ber att få erinra den socialdemokratiska gruppledaren om, att vi avgivit röstförklaringar men inte ägnat oss åt partipolitisk polemik eller debatt om regeringens ståndpunkter i sak eller diskussioner om vad som har förekommit på enstaka tidningars ledarsidor, för att nu ta ett av lågvattenmärkena i den Bergqvistska uppvisningen här. Jag bara noterar att det enda försvar som Jan Bergqvist hade att anföra för sitt uppträdande var att det föll inom ramen för en cirkus och en absurd teater. I denna del är jag beredd att instämma med Jan Bergqvist.

Herr talman! Enligt regeringsformens föreskrift får jag för riksdagen anmäla de statsråd som jag utsett att tillsammans med mig ingå i regeringen. Statsråd och ställföreträdare för statsministern är Odd Engström. Statsråd och chef för justitiedepartementet är Laila Freivalds. Statsråd och chef för utrikesdepartementet är Sten Andersson. Statsråd och chef för försvarsdepartementet är Roine Carlsson. Statsråd och chef för socialdepartementet är Ingela Thalén. Statsråd och chef för kommunikationsdepartementet är Georg Andersson. Statsråd och chef för finansdepartementet är Allan Larsson. Statsråd och chef för utbildningsdepartementet är Bengt Göransson. Statsråd och chef för jordbruksdepartementet är Mats Hellström. Statsråd och chef för arbetsmarknadsdepartementet är Mona Sahlin. Statsråd och chef för bostadsdepartementet är Ulf Lönnqvist. Statsråd och chef för industridepartementet är Rune Molin. Statsråd och chef för civildepartementet är Bengt K Å Johansson. Statsråd och chef för miljöoch energidepartementet är Birgitta Dahl. Statsråd är: Statsministerns anmälan lades till handlingarna.